Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 63, som kammaren nu behandlar, sysslar med en förändring av tulltaxan beroende på det resultat som nåddes genom Kennedyronden. I samband härmed har väckts en motion, i vilken man tagit upp ett önskemål om att i tulltaxan förändra placeringen av ädelsmidesprodukter. Herr Arvidson säger att dessa föremål är utsatta för en diskriminering på grund av placeringen i tulltaxan. Naturligtvis förhåller det sig inte på det sättet. Diskrimineringen ligger i så fall på det planet att det i vårt land finns en försäljningsskatt som anknyter till ifrågavarande nummer i tulltaxeförordningen. Herr Arvidson menar nu att man skall ändra tulltaxan för att därigenom avlägsna diskrimineringen av ädelsmiden. Detta är inte möjligt, beroende på att tulltaxan är uppbyggd efter en internationell överenskommelse, den s.k. Brysselnomenklaturen. Denna kan givetvis inte ändras med hänsynstagande till behovet av speciella beskattningsåtgärder här i vårt land. Det är riktigt som herr Arvidson sade att bevillningsutskottet i ett tidigare betänkande har uttalat sin välvilja i vad gäller borttagandet av försäljningsskatten på ädelsmiden. Bevillningsutskottet intar alltjämt samma ståndpunkt, men frågan har ännu inte blivit behandlad av Kungl. Maj:t. Man kan kanske vänta att en ändring kommer till stånd i samband med att vi ganska snart får en annan form av vår varuskatteförordning. Då torde det vara lämpligt att ta upp problemet. Det yrkande som ställts i denna motion har väl knappast något egentligt samband med det ärende vi i dag be handlar, nämligen en ändring av tulltaxan med anledning av Kennedyrondens resultat. När frågan eventuellt nästa år återkommer kan man helt enkelt ändra den försäljningsskatteförordning som finns i vårt land. Det är här som en ändring skall ske; man skall inte försöka åstadkomma en ändring av hela Brysselnomenklaturen enbart för att få rätsida på en försäljningsskatt i vårt land.

Herr talman! Det finns sannolikt ingen annan fråga i svenskt politiskt liv där det talas så mycket och görs så litet som när det gäller biståndet till de fattiga länderna. motionen.

Förra året sänktes skattetullen men sänkningen slog inte igenom på kaffepriserna, utan kafferosterier och försäljare av kaffe bibehöll de tidigare priserna. Det vore önskvärt att vi fick bort den sista delen av tullen men att det också skulle slå igenom på priserna. Jag vågar inte uttala mig om huruvida detta skulle påverka konsumtionen av kaffe, och jag kan heller inte rada upp en mängd skäl för att vi i Sverige skall konsumera mera kaffe än vi gör. Men kanske kunde ett slopande av den kvarstående tullen bidra till att man i Sverige kokade bättre kaffe än man gör nu. Det vore ett krav som nog de flesta svenskar kunde samla sig kring, eftersom det inte minst på näringsställen är ytterst sällsynt att gott kaffe tillhandahålles. En mängd produkter från u-länder är befriade från tullar. Varför skall vi då behålla tullen på kaffe, när den redan är starkt reducerad? Samma är förhållandet med kakaomassa, kakaosmör och kakaopulver. Vad beträffar kravet på utredning för slopande av tullar på varor från u-länder och överflyttning av viss import av jordbruksvaror och frukt från industriländer till u-länder, hävdar bevillningsutskottet, att detta »inte är uteslutet, men att det bör ske som ett resultat av internationella överläggningar på detta område». Sist och slutligen kommer vi alltid tillbaka till denna problemställning, att det som bör göras i fråga om biståndspolitiken måste göras tillsammans med andra länder. Därvid uppstår en ytterst svår problematik. Vem vill och vem vill inte? Vem kan med rätta lägga skulden på en annan part för det man inte kommer fram till när det gäller verkliga biståndsåtgärder? Hänvisningen till Kennedyrondens resultat som särskilt lyckligt för de fattiga länderna är sannerligen inte invändningsfri, men jag noterar att utskottets formulering därvidlag är mycket försiktig. Vad är det som skett under de senaste åren? Jo, att industriländernas officiella u-landsbistånd, som år 1961 var 0,8 procent av nationalinkomsten, år 1965 hade sjunkit till 0,6 procent. Sedan år 1950 har världshandeln mer än fördubblats, men u-ländernas andel av världshandeln har sjunkit från en tredjedel till en femtedel. Den främsta orsaken härtill är de rika ländernas höga skyddsmurar av tullar, skatter, avgifter och regleringar. En arbetsgrupp inom SAP, som lagt fram en rapport i dessa frågor, vill jag ta som vittne för att styrka att en sådan utveckling verkligen ägt rum.

Denna utveckling har alltså ägt rum, medan man i alla industriländer högt artikulerat sin vilja att hjälpa de fattiga länderna. Kan vi utan att oroas fortsätta nuvarande tävling i välmenande prat? Vågar vi tro på möjligheten att bli sittande på parkett för att se världssvältens stora drama utspelas på världsscenen? Kommer åskådarplatserna att stormas om detta fortsätter? — det är problemet. Nyckelfrågan är: Kan Sverige göra något som inte andra länder omedelbart är beredda att göra?

Bakom motionen ligger tanken, att Sverige kanske skulle kunna bli ett av de länder som i några avseenden var föredömet på detta område. Jag hänvisade till den arbetsgrupp som inom SAP sysslat med dessa frågor och vars arbete resulterat i ett program, som den socialdemokratiska extra partikongressen antog. Jag har en på många punkter kritisk, på andra punkter positiv inställning till detta program. Jag är kritisk när det exempelvis står, att våra gränser skall vara öppna för de fattiga ländernas produkter, så att de får sälja mer och vi får dra fördel av deras lägre priser. Jag tror inte att det ligger någon särskilt god tankegång bakom detta uttalande. Däremot finns en bättre tankegång i den rapport som arbetsgruppen överlämnade och i vilken man bl.a. säger att »vi borde kunna ta våra regleringar under omprövning och genom detta hjälpa u-länderna». Man säger vidare att »en reform av den svenska sockerregleringen skulle innebära ett handelspolitiskt bistånd som vore meningsfullt». Jag skulle kunna citera flera riktiga ståndpunkter som vore värda att pröva. Herr talman! Jag skall inte ta upp hela u-landsproblematiken i detta sammanhang; jag har endast velat något ytterligare motivera de blygsamma yrkandena i motionen, som bevillningsutskottet tyvärr avstyrkt.

Herr talman! Herr Jansson talade om att man borde ta bort den kvarstående tullen på kaffe. Jag tror att han överdriver betydelsen av en sådan åtgärd. Herr Jansson nämnde inte att tullen på kaffe i dag utgör endast 20 öre per kilo. Vi har ju redan tidigare tagit bort kaffeskatten och samtidigt sänkt tullen med hälften. Jag tror inte att det skulle få någon avgörande betydelse när det gäller att förbättra u-ländernas förhållanden om vi tog bort den återstående lilla kaffetullen. Det är nämligen föga troligt — herr Jansson ville inte heller göra det gällande — att konsumtionen i vårt land skulle bli större, om även denna tull försvann. Och jag tror ännu mindre på att svenska folket skulle komma att koka bättre kaffe bara för att man tar bort denna tull. Vad sedan beträffar förslaget att överflytta importen av vissa varor, särskilt vissa jordbruksprodukter, från industriländerna till u-länderna, vill jag säga att svensk handelspolitik inte skall diskriminera något land. Sett ur den synpunkten är det inte så enkelt att bara flytta sina inköp från det ena landet till det andra.

Därför har vår politik just inneburit att vi försöker genom deltagande i dessa underhandlingar påverka också de stora industriländerna att i större utsträckning beakta de problem som är av betydelse för u-länderna. Jag skulle tro att denna vår politik har haft en viss betydelse. De varor som kommer från u-länderna berörs exempelvis ända upp till 80 procent av de tullsänkningar som åstadkommits genom Kennedyronden. Allt detta gör att det finns anledning påstå att från vår sida har visats en så god vilja som över huvud taget varit möjligt för oss. Naturligtvis kan det inte vara praktisk politik att vårt land ensamt avvecklar alla dessa hinder. Om vi gjorde det, skulle vi inte kunna spela den roll för att åstadkomma de förbättrade förhållanden för u-länderna som vårt deltagande i ett internationellt samarbete skulle kunna medföra. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Får jag bara i korthet understryka två synpunkter. Den första är att — såsom utskottet påpekar — en så liten tull som den nuvarande inte gärna kan begränsa efterfrågan nämnvärt på t.ex. kaffe. Däremot är det av mycket stor betydelse för u-länderna, att vi i Sverige höjer den hjälp till deras utveckling som kommer via gåvor och lån. Det är därför viktigare för u-länderna att staten har sådana resurser att den kan hjälpa u-länderna i växande utsträckning. För kaffeproducenterna innebär vår lilla kaffetull inte någon nackdel värd att nämna. Följaktligen skulle jag vilja säga att det strider mot u-ländernas intresse att i nuvarande läge, när det inte kan ingå i ett större internationellt sammanhang, här göra en förändring. Låt oss i stället vara överens om att de pengar som kommer in på kaffetullen och mycket mer skall användas till u-ländernas hjälp. Den andra synpunkten är att, om man vill ha tullfrihet eller lägre tullar på u-landsprodukter, skapar man kanske i stället hos u-länderna ett intresse för att tullskyddet skall bevaras i industriländerna. Det är nämligen endast om tullskyddet bevaras i industriländerna som u-länderna får någon pre ferensbehandling eller fördel genom tullfrihet eller låga tullar för egen del. Jag tror det vore mycket oförsiktigt — sådan världen ser ut i dag — att ordna det så, att u-landsblockets ofta betydande politiska styrka i världen skulle komma att användas för att bevara tullarna i industriländerna för alla andra produkter än dem som kommer från u-länderna. Vi måste tvärtom söka åstadkomma sådana konstruktioner för hjälpen till u-länderna att de får intresse av att bidra till en friare handel i världen, icke ett intresse av att man skall bevara tullar i industriländerna på varor som kommer från annat håll än från u-länderna.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås sade att jag överdrev betydelsen av slopandet av den återstående kaffetullen. Jag har inte främst uttalat mig om betydelsen härav, men om inte annat kunde det ha varit en gest av god vilja att ta bort denna tull liksom också de andra tullar som behandlats i den av mig och mina medmotionärer avgivna motionen. Det kunde möjligen också ha inneburit en psykologisk effekt, om det blivit bekant att den återstående delen av kaffetullen slopats, och kanske skulle det ha uppstått ett tryck på kaffeförsäljarna att sänka priserna något, eftersom de inte företog någon sänkning då halva kaffetullen togs bort och kaffeskatten avskaffades. Svensk handelspolitik skall inte vara diskriminerande för något land, påstås det. Det är viktigt att så inte bör vara fallet, men vi vet alla hur det ligger till. Industriländernas handelspolitik, Sveriges inbegripen, är diskriminerande gentemot u-länderna, och Sverige utgör alltså inget markant undantag från denna regel. Det huvudsakliga bistånd som utifrån kan ges de fattiga länderna i deras ansträngningar att upprätta en ekonomi med största möjliga tillväxtförmåga ligger på den in ternationella handelspolitikens område. Jag vill bestämt vända mig mot herr Ohlins tes att den väsentliga hjälpen skulle utgöras av gåvor och lån. Vi vet att u-länderna använder ungefär hälften av sina inkomster till att betala räntor på de lån som erhållits på olika håll i världen, och de har härigenom råkat i en fullständigt orimlig situation. Jag kunde inte följa med i professor Ohlins resonemang, enligt vilket, om jag förstod honom rätt, de rika ländernas tullskydd skulle vara en fördel för u-länderna. I så fall har vi helt motsatta åsikter, och jag kan notera att han också har en annan ståndpunkt än den som redovisades vid exempelvis det socialdemokratiska partiets senaste kongress, även om det på den kanten är stor skillnad mellan teori och handling också beträffande dessa frågor.
Herr talman! Tillåt mig bara framhålla att herr Jansson, när han säger att svensk handelspolitik skulle vara diskriminerande mot u-länderna och gynna industriländerna, ändå måste göra sig skyldig till en felsägning.

Herr talman! Med talmannens godkännande kan denna debatt omfatta bankoutskottets utlåtanden nr 52 t.o.m. 55, där motioner från bl.a. vänsterpartiet kommunisterna har behandlats av utskottet. Yrkanden kommer att framställas i samband med föredragningen av ifrågavarande utlåtanden.

Eftersom vi motionärer anser att våra yrkanden i stort sett har blivit tillgodosedda genom åtgärder som vidtagits av regeringen sedan motionen väcktes i januari i år kommer jag inte här att yrka bifall till motionen. Utskottet skriver att en arbetsgrupp tillsatts inom finansdepartementet, och gruppens uppgift har angivits vara »att framlägga förslag till utformning av en samordnad högsta ledning för domänverket och ASSI. Förslaget skall inrikta sig på hur samordningen skall ske beträffande företagens långsiktiga handlande, policyfrågor av olika slag, investeringsplaner etc. samt även på hur företagens förhållande till ägaren—staten skall regleras.» Enligt vår uppfattning måste det till en organisatorisk samordning av dessa båda statsägda företag, i första hand genom tillskapande av ett gemensamt förvaltningsbolag — som rekommenderas av 1962 års sakkunniga i det 1964 avlämnade betänkandet. Vi motionärer hoppas alltså att den tillsatta arbetsgruppen kommer att arbeta snabbt och att den framlägger förslag inom rimlig tid. Faktum är att den statliga skogsindustrin hindras i sin utveckling och i sina möjligheter att expandera genom de hittills rådande förhållandena, eftersom statsmakterna först skall besluta om huruvida en expansion över huvud taget skall förekomma eller inte. På det sättet har ASSI blivit handikappat i förhållande till den privata skogsindustrin. Trots att det sedan länge har stått klart för regeringen och statsmakterna att ett sådant förhållande egentligen är ohållbart har allt förblivit vid det gamla. ASSI, som är ett skogsindustriföretag, tillkom år 1941 som ett dotterföretag till domänverket, som förvaltar statens skogar. År 1957 beslöt dock regering och riksdag under trycket från de borgerliga att skilja ASSI från domänverket, och då blev det ett eget företag. Därigenom fick ASSI i motsats till de privata skogsindustrierna ingen egen råvarubas. även om företaget har leveransavtal med domänverket sker prissättningen på råvaran utifrån marknadens priser. Resultatet härav blir att medan överskottet på de privata skogsföretagens skogsbruk framträder i form av vinst, blir förhållan det inom de statliga företagen det motsatta. Vinsten uppstår hos skogsföretaget—domänverket och inlevereras till statskassan, medan industriföretaget visar ingen eller obetydlig vinst. Detta skulle i och för sig inte ha någon betydelse, om skogsföretagets vinst reinvesterades i företagets verksamhet. Så sker emellertid inte.

I Norrbotten har ASSI t.ex. fått spela rollen av sysselsättningsfrämjande faktor. Bolagets roll skulle naturligtvis ha blivit betydligt större om ett förvaltningsbolag bildats, som självt bestämde om investeringar och expansion. Som förhållandena nu är kan någon egentlig expansion inom ASSI inte förekomma utan att statsmakterna beslutar därom. Härtill kommer att samtidigt som ASSI lägger ned sågverk bygger privata skogsbolag och skogsägare nya sågverk för statliga medel. Medan ASSI lägger ned sågverk i Töre och Båtskärsnäs bygger sålunda Norrlands skogsägareförening nytt sågverk i Boden för lokaliseringspengar och med anslag från norrlandsfonden på 5 miljoner kronor. Dessutom bygger Norrlands skogsägareförening ytterligare eti sågverk i Luleå. Även Svenska cellulosabolaget, som ägs av Svenska handelsbanken, beviljades i fjol såväl lokaliseringsstöd som lån för att bygga om sågverket i Munksund i närheten av ASSI:s sågverk i Lövholmen. Staten lämnar alltså lokaliseringslån och ekonomiskt stöd till Svenska handelsbankens företag SCA för byggandet av sågverk i det område där staten ser sig tvingad att nedlägga företag i samma bransch. Att nedläggandet av de två ASSTI-ägda sågverken i Töre och Båtskärsnäs skulle bero på virkesbrist samt att de återstående tre sågverken, som ägs av ASSI och vilka på senare tid moderniserats och ombyggts, av samma orsak inte kan utnyttja sin fulla kapacitet gör inte det hela bättre. Till saken hör att ASSI måste lita på råvaruleveranserna från domänverket, då såväl de privata skogsbolagen som skogsägarna ogärna vill sälja till det statliga företaget ASST. Vad beträffar övriga delar av landet, där staten har egna skogar, hindras ASSI i sin utveckling så länge inte domänverket och ASSI har ett gemensamt förvaltningsbolag och en organisatorisk samordning. Jag uttalar därför den förhoppningen att den tillsatta arbetsgruppen snart framlägger sina förslag. Herr talman! Jag har redan sagt att jag med hänsyn till vad utskottet framhållit inte finner anledning att yrka bifall till motion II:205 angående skapande av ett enhetligt skogsföretag. Vad som gäller för ASSI och domänverket gäller också för övriga statligt ägda företag. Frågan har tagits upp i de likalydande motionerna TI:342 och II: 427, som behandlas i utlåtande nr 53. I dessa motioner hemställes bl.a. att riksdagen i skrivelse till regeringen begär förslag om samordning av den statliga företagsgruppen genom ett eller flera förvaltningsbolag. Under senare tid har det alltmera stått klart att speciella åtgärder måste vidtagas, om den statliga sektorn av det svenska näringslivet skall kunna utvecklas och spela den roll i bl.a. sysselsättningsfrämjande syfte som den har möjligheter att göra. Framför allt har detta sin stora betydelse nu då allt talar för att landet står inför en skrämmande arbetslöshet. Den statliga sektorn utvecklas dock inte. Den har stagnerat och gått tillbaka i betydelse. Om inga förändringar äger rum kommer dess betydelse att minska ytterligare. I sitt utlåtande hänvisar bankoutskottet till att debatten om en samordning av den statliga företagsgruppen till ett eller flera = förvaltningsbolag sedan länge varit aktuell. Utskottet skriver att då flera av de statliga företagen samlats under ett departement, vore det naturligt att riksdagen tills vidare avvaktar de initiativ beträffande de statliga företagens förvaltning, vilka framkommer som ett resultat av den nämnda organisationen. Utskottet anser sig därför inte berett att förorda att riksdagen sänder en skrivelse till Kungl. Maj:t i enlighet med det förslag som motionärerna ställer. Man skall givetvis vara mycket hoppfull vad gäller de statliga företagens förvaltning med sikte på bästa möjliga resultat i och med att vissa statliga företag samlas under ett departement. Utskottet är nu inte det, om jag fattat dess inställning rätt, men utskottet vill ändå avvakta de initiativ som kan bli ett resultat av omorganisationen. Frågan är då hur länge vi skall behöva vänta. Har det inte väntats nog? Andra länder i Europa har kommit mycket längre än vårt land då det gäller utbyggnaden av den statliga företagsamheten, trots att man där har solitt borgerliga regeringar. Medan den svenska statens företagsverksamhet bara omfattar 5 procent av näringslivet kan nämnas att staten i Österrike äger omkring 25 procent och staten i Italien 40 procent av industrin. Både i England och i Frankrike är stora basindustrier statsägda. I Frankrike ägs de stora kreditinstituten av staten, och i Italien ligger 85 procent av affärsbankernas verksamhet i statens hand. Hos oss är motsvarande siffra omkring 12 procent. Vidare är att märka att inte mindre än 95 procent av statens andel av det svenska näringslivet tillkommit under den tid som vi hade borgerliga regeringar i vårt land. Under den tid som vi haft socialdemokratiska regeringar i Sverige har förstatligandet inskränkt sig till endast 23 hundradels procent. Denna siffra ter sig anspråkslös i förhållande till vad som presenteras i andra länder, ledda av borgerliga regeringar. Herr talman! Från samma utgångspunkt och med samma motivering som i frågan om sammanslagning av domänverket och ASSTI till ett enhetligt skogsbolag vill jag förorda att initiativ tas till samordning av den statliga företagsgruppen i övrigt. Vi har i motionsparet 1: 342 och II: 427 föreslagit att denna samordning sker genom skapande av ett eller flera statliga förvaltningsbolag. Jag kommer, herr talman, när detta ärende fördrages att ställa yrkande om bifall till nämnda motionspar.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
2) åtgärder för att i Ådalsområdet och Norrbotten skapa statlig verkstadsindustri; 3) åtgärder för att i Dalsland upprätta industriella företag för samhälleligt utnyttjande av landskapets produktiva tillgångar, eventuellt även verkstadsindustri.
När dessa motioner väcktes i januari i år var sysselsättningsläget i ifrågavarande områden synnerligen prekärt, och i motionerna lämnas en rätt utförlig beskrivning av sysselsättningsförhållandena. Sysselsättningsläget har emellertid sedan dess blivit betydligt bekymmersammare och arbetslösheten har stigit oroväckande. Detta gäller kanske framför allt de områden i norra Sverige som behandlas i motionerna. Den möjlighet som tidigare stod till buds för norrlänningar att resa söderut för att skaffa sig arbete föreligger inte längre. Den s.k. strukturomvandlingen har satt djupa spår även i de övriga delarna av landet med nedlagda företag och tusentals personer friställda. Visserligen lär man i Skåne ha användning för skogshuggare från Norrland, men betalningen och de hygieniska förhållandena, framför allt i de s.k. bostäder som ställts till förfogande för dem har varit sådana, att norrlänningarna i viss utsträckning sett sig tvingade resa hem igen.

Men detta är ingen tröst för de människor som bor i de aktuella områdena. Vad Ådalen beträffar finns säkerligen mycket få människor i detta område som hyser det minsta hopp om att de hittillsvarande lokaliseringspolitiska åtgärderna kommer att bryta den negativa utvecklingen. De tror i stället att utflyttningen kommer att fortsätta. Den privata industrins möjligheter och vilja att svara för folkförsörjningen har befolkningen endast bittra erfarenheter av. De begär helt enkelt samhälleliga ingripanden. Flera fackföreningar har också till regeringen framfört önskemål om en samhälleligt ägd verkstadsindustri i Ådalen. Av referat i den socialdemokratiska tidningen i området från medlemsmöten och konferenser med de socialdemokratiska organisationerna har framgått att även på dessa möten krav rests på en statligt ägd verkstadsindustri i denna trakt. Ådalen behöver en differentierad industri, en basindustri som inte har skogen som råvara. Trots den omfattande industrinedläggningen i Ådalen är skogsindustrin fortfarande basindustri. Det finns flera, men förhållandevis små, enheter, och möjligen kommer inom en nära framtid också det största antalet av dem att vara nedlagda. Enligt uppgift från länsarbetsdirektören i länet, lämnad vid sammanträde i Skåne med länsarbetsdirektörerna för en tid sedan »går flera av Ådalens industrier på kryckor». Framtiden ter sig sannerligen inte vidare ljus. Arbetslösheten och undersysselsättningen i detta område kan inte utläsas ur siffrorna från arbetsförmed lingarna, då kvinnorna — som representerar den största och dolda arbetslösheten — inte anser det vara mödan värt att anmäla sig som arbetssökande. Vad som i detta fall gäller Ådalen gäller också för Norrbotten och Dalsland. Beträffande Dalsland hänvisar utskottet utförligt till den analys av dess arbetsmarknadsproblem som gjorts av en länsutredare. Analysen ger en mycket mörk bild av den närmaste framtiden i denna del av vårt land, där en oförändrad utflyttning kommer att ge en mycket ogynnsam befolkningsstruktur. Utskottet anser inte de av oss i motionerna föreslagna nya riktlinjerna för 1lokaliseringspolitiken, innebärande bl.a. startandet av statliga industriella företag, vara en riktig väg att gå. Det heter: » Utskottet finner inte ett sådant förfaringssätt lämpligt och avstyrker därför motionerna även i denna del.» Utskottet hänvisar till att endast ungefär hälften av den tillämnade försökstiden för den nuvarande lokaliseringspolitiken är till ända. Det gäller därför, enligt utskottet, att försöka gå samma väg till slutet. Nu förhåller det sig på så sätt att folket i de områden det här gäller anser att det slag av lokaliseringspolitik som hittills tillämpats i alltför stor utsträckning lagt den största vikten vid rörelsestimulerande åtgärder — att flytta folket söderut. Därför förnekas inte att statssubventioneringen av en del privata företag haft viss effekt, dock inte den man hade rätt att räkna med då be slut om linjerna för lokaliseringspolitiken fattades år 1964. Hägglund & Söner är ett exempel härpå. Man kan inte begära av människorna i Norrbotten att de skall vara nöjda då tiotusentals personer bortrationaliseras i de statliga företagen utan att samhället erbjuder dem annat arbete. Herr talman! Om den stora delen av befolkningen i de områden som berörts i motionerna skall kunna se framtiden an med någorlunda stor tillförsikt, är det enligt vår mening nödvändigt att en omprövning av lokaliseringspolitiken företas och att en satsning görs av statsmakterna i enlighet med de linjer som föreslagits i våra motioner. Jag får även i detta fall, herr talman, anledning att återkomma med yrkande om bifall till motionerna.

Herr talman! I denna fråga föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande. Av den anledningen vore det kanske inte nödvändigt att yttra sig, men jag kan inte underlåta att fästa några kommentarer vid detta utlåtande, som enligt en aftontidning från i går säger allt och ingenting på samma gång. De motioner från vårt håll som föranleder detta utskottsutlåtande har som bakgrund den mycket stora arbetslöshet som råder uppe i Norrbotten och för övrigt i hela Norrland, en arbetslöshet som just nu når rekordhöjder. Det rör sig säkerligen om bortåt 20 000 människor som icke tas i anspråk av produktionen. Samtidigt ägs de stora produktionsföretagen av staten. Det är allom bekant att ASSI, LKAB, NJA, domänverket och statens vattenfallsverk är de stora arbetsgivarna i Norrbotten. En stor del av arbetslösheten beror på att man inom dessa företag — naturligtvis helt riktigt — rationaliserar och förbättrar lönsamheten. Hälften av skogen i Norrbotten ägs av domänverket, och den friställning av skogsarbetare som sker är givetvis till mycket stor del föranledd just av dettas åtgärder. Självfallet har vi ingenting att invända mot att de statliga företagen driver en rationell verksamhet. Vi är mycket tacksamma för att dessa företag finns och för att de är välskötta, men vi anser att man bör kunna ställa det kravet också på statlig företagsamhet att det skapas ny sysselsättning för de människor som blir bortrationaliserade. Vi motionärer anser att det inte är nödvändigt att statens skogsindustrier endast skall syssla med trävaror. Det finns heller ingen naturlag som föreskriver att NJA och LKAB bara skall syssla med järn. Det föreligger andra möjligheter till produktion i syfte att sysselsätta sina egna friställda. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att erinra om en resa som några av oss här i kammaren gjorde för några veckor sedan till Italien för att studera statlig företagsamhet. Vi besökte bl.a. Genua. Där förestår en del omställningar; man skall koncentrera driften till vissa stora varv. Där hade man åläggandet att skapa lika mycket ny sysselsättning som man tog bort i den stad där ett varv lades ned. Vi motionärer hade tänkt oss någonting i den stilen. Nu skriver utskottet underligt nog att dessa och liknande frågor har behandlats både år 1964, 1965 och 1966 — och de kommer igen nu år 1967. Detta om något är väl ett bevis på att frågorna bör behandlas på nytt. Man har under flera år inte gjort något åt dem. Utskottet säger att det nog är alldeles riktigt att man kunde begära att statens företag verkligen gjorde en insats för att skapa ny sysselsättning, men utskottet nöjer sig med att konsta tera att statsrådet Wickman i ett interpellationssvar har sagt att så sker. Denna tilltro till Kungl. Maj:t är rörande, och jag hoppas att det verkligen ligger till så att Kungl. Maj:t är mera att lita på i detta fall än utskottet. Av vad utskottet säger får man det intrycket att utskottet litar på Kungl. Maj:t. Statsrådet Wickman har under senare tid gjort en hel del uttalanden som visar att man är benägen att inse även de statliga företagens ansvar i detta sammanhang. Jag vill konstatera detta och framhålla att vi inte tror att arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av beredskapsarbeten är den rätta vägen för statens övertagande av ansvaret. Vi hoppas att regeringen är värd det förtroende utskottet hyser och att den visar större djärvhet och framåtanda än utskottet. Eftersom det vore meningslöst ställer jag inget yrkande. Jag vill bara till slut påminna utskottet om att det i »böckernas bok» finns en passus av ungefär följande lydelse: Den som vet det goda och inte handlar därefter, han skall straffas med flera slag än den som gjort något galet för att han inte visste bättre. Att tala om vad som bör göras och sedan lämna motionerna utan bifall, som utskottet gör, bör alltså straffas hårdare än om utskottet gjort en dumhet utan att veta bättre. Jag har alltså, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! En del av innehållet i den interpellation jag framställde i våras har kommit med i utskottets svar på motionerna. I svaret på interpellationen förekom en del sifferuppgifter beträffande arbetslösheten i Norrbotten, där statsrådet inte räknat med domänverket. Detta föranledde mig att påvisa vilken kraftig utslagning av arbetskraft som skett inom skogsbruket, bland annat i statens skogar, genom domänverket. I gruvorna har till och med augusti i år antalet anställda minskat med 400. Tidigare kunde man uppvisa en positiv utveckling på NJA. Till och med september månad i år har antalet anställda där minskat med 935. Man räknar med att Vattenfall skall minska antalet anställda med 215. Det är alltså fråga om ytterligare över tusentalet människor, vilka på ett eller annat sätt slås ut vid dessa statliga företag. Dessutom drabbas tekniker och ingenjörer. För närvarande har vi 250 utbildade ingenjörer som är oplacerade. I december i år utexamineras ytterligare omkring 100, och dessutom har vi 200 tekniker och ingenjörer vilka för närvarande gör sin värnplikt. Sammanlagt rör det sig alltså om 550 människor utöver de tidigare nämnda. Därför måste man säga att dessa motioner tar upp ett mycket angeläget ärende. Den lokaliseringspolitik som bedrives för närvarande har icke kunnat råda bot på det läge som uppstår genom den starka strukturomvandlingen. De län som redan hade ett mindre antal industrier än Övriga kom att få det svårt att hävda sig när den nuvarande lokaliseringspolitiken sattes i gång. En följd av otillräcklig differentiering av näringslivet. Från kommunistiskt håll har föreslagits att staten skulle satsa 800 miljoner kronor på statliga företag. Från vårt partidistrikt skrev vi till regeringen och påtalade vad vi i det dåvarande läget ansåg vara en alltför mjuk anpassning till den privata företagsamheten. Vi påvisade också de goda vinster som de statliga företagen i sin helhet har givit. Vi föreslog att statsmakterna, främst regeringen, skulle börja föra en politik som gick ut på en förnyelse av den statliga företagsamheten i Norrbotten. Detta kan ske genom nybyggnader och nyanläggningar. Här måste statsmakterna ha ett mycket stort ansvar för att skapa nya sysselsättningstillfällen. Det är nu bevisat att utflyttningen inte löser några problem, i varje fall inte på sikt. Givetvis har den bidragit till att minska arbetslösheten, men den försämrar läget uppe i norr.

Det rör sig om miljardbelopp, vilket är uträknat och konstaterat av våra länsmyndighe ter: Motionerna II: 393 av herr Svanberg och II: 757 av herr Lorentzon är mycket angelägna för Norrbottens framtid. De berör viktiga politiska, principiella frågor och dagens praktiska politik. När jag ser utskottets skrivning, i vilken åberopas vad som gjorts under gången tid, erinrar jag mig att redan år 1919 beställde Norrbottens dåvarande befolkning på en socialiseringskonferens i Luleå ett järnoch stålverk. Om jag inte minns fel uttalade sig de som bevistade denna konferens också klart för att det skulle vara ett elektroverk. Det tog många år innan NJA kom till stånd. Den lokaliseringspolitik som då genomfördes var riktig. Staten måste fortsätta på den väg den då slog in på och i ökad omfattning bygga ut verkstadsoch metallindustri. Utskottet skriver i sitt utlåtande att chefen för inrikesdepartementet åren 1965 och 1966 uttalade att frågan om lokaliseringspolitiska insatser i form av anläggande av statliga industrier skulle bli föremål för fortsatta överväganden. I samband därmed erinrar jag mig ett likadant uttalande av inrikesministern år 1963, när inlandsutredningen för Norrbotten redovisades på en konferens i inlandet. Men vad händer egentligen, vilka konkreta ingripanden kommer till stånd? Man måste konstatera att de är tunnsådda. I Aftonbladet refererades häromdagen ett uttalande av arbetsmarknadsstyrelsens chef, generaldirektör Bertil Olsson. Enligt tidningen har han sagt: »Jag är ingen stor anhängare av statliga företag, de hamnar så lätt i politikens virvlar. Man sätter sig också på demokratin om man låter företagsledarna säga till politikerna att ”det här skall ni inte bry er om, här är det vi som bestämmer”. Politiseringen har också en effekt. Det syns i orderböckerna. Norrbottens järnverk är ett exempel. Jag tror att samhället skall ha inflytande på annat sätt. Genom skattepolitik, genom sociala och andra åtgärder kan man nå detta.» Jag hoppas att regeringen inte är inne på samma linje beträffande statlig företagsamhet som denne generaldirektör — det skulle i så fall vara bedrövligt. Men uttalandet kanske är symtomatiskt för chefen för ett stort statligt verk som har till uppgift att på skattebetalarnas bekostnad transportera det viktigaste kapitalet, den mänskliga arbetskraften, till i huvudsak den privata företagsamheten. Herr talman! Jag tror det är en dålig politik att inte genomföra vad som föreslås i motionerna II: 393 och II: 757. Det är en kärnfråga för befolkningen i ett stort område och en demokratisk rättviseåtgärd.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

Herr talman! Herr Nordgrens anförande ger mig anledning att anföra ytterligare ett par, kanske mer principiella synpunkter. Herr Nordgren sade, att det är fel att rekommendera tillskapandet av ytterligare statliga företag, eftersom dessa i regel visat sig vara förlustbringande; det är inte företag som skall ha ständiga subventioner vi vill ha fler av. Jag tycker att detta är ett i allra högsta grad ohederligt tal. NJA och ASSI har i debatten nämnts som exempel på dåliga statliga företag. När man talar om ASSI:s affärer i gången tid, bör man komma ihåg hur det företaget kom till. Det kom till därför att den privata industrin i området hade misslyckats, ställt tusentals människor arbetslösa och försatt kommuner i nödläge. Staten ingrep och tog genom det företag som sedermera blev ASSI hand om de nedkörda industrierna och de arbetslösa människorna. Däremot blev skogarna kvar i privat ägo. Med dessa utgångspunkter hade företaget i början en del svåra år. Nu är ASSI ett utomordentligt vinstgivande företag. Jag tycker att man bör ta med hela sanningen när man talar om statlig företagsamhet. Bakom NJA:s tillkomst låg inte utredningar som visade, att just Luleå var den enda plats som det var lämpligt att lägga ett järnverk på. Företaget förlades dit därför att man ville skapa sysselsättningsmöjligheter i Norrbotten. Privata företag som i dag söker sig till Norrbotten får i regel 50 procents subventioner av staten via lokaliseringsmedel. Däremot anmärker man på NJA om detta företag inte förräntar hela kapitalet eller drivs med förlust. Jag tycker att man bör visa en viss återhållsamhet i sitt tal om de statliga företagens dåliga konstruktion och de privata företagens utomordentliga be tydelse. Det är alldeles riktigt att det privata näringslivet spelar en utomordentligt stor roll. Det vore mig fjärran att angripa våra utomordentliga företagare. Men är det inte så, att när det blir väldigt bekymmersamt på den privata sidan, är det i regel staten som får hjälpa till och klara upp problemen? Friställningar har i utomordentligt stor utsträckning skett inom det privata näringslivet under de senaste åren. Jag kan inte inse — och har inte heller sagt det i min motivering — att det är fel att LKAB, NJA och andra statliga företag rationaliserar sin drift och på det sättet får färre anställda. Det måste ske. Vad jag begär är att staten skapar nya företag, som kan suga upp de friställda. Om staten en dag begärde att privata företag skulle ingripa för att hjälpa de friställda när de statliga företagen går dåligt, så skulle de handla ungefär som herr Nordgren gör när han baktalar de statliga företagen och låter bli att tala om hela sanningen.

Herr talman! Jag skulle för herr Nordgren vilja berätta att det i Norrbotten en gång fanns ett järnverk som sprängdes sönder och såldes som skrot; det var privatägt. Det köptes upp av en koncern i södra Sverige. Vi har haft mycket bekymmer — det vet alla de som har varit här i riksdagen längre än jag — med Norrbottens järnverk. Ett faktum är ändå att detta företag nu måste utvidgas. I Norrbottens landsting har det uttalats att järnverket borde byggas ut så att det blir lika stort som de större järnverken på kontinenten. Om man nu skall diskutera statlig drift kontra privat vilket väl inte i och för sig kan vara nödvändigt i detta sammanhang — vill jag erinra om att vi hade ett smältverk i Porjus som också lades ned därför att ägarna ansåg att de skulle tjäna mer om de flyttade före taget söderut. De flyttade trots att de blev erbjudna att få en del av sin råvara till mycket reducerade priser. De som känner till träindustrin i Norrbotten och vad som skrevs, också av företagarna själva, när det skedde en viss omflyttning från norr till söder, vet också på vilka premisser statsmakterna grep in för att upprätta statliga företag. Jag tror att situationen skulle ha varit fruktansvärt besvärlig i dag om inte så hade skett. Jag vill sedan instämma i vad herr Svanberg sade om att stötta upp privat företagsamhet. Att de privata företagen stöttades upp känner vi väl till genom de diskussioner vi har med företagarföreningar också i planeringsrådet. När det gäller LKAB och uppgiften att man på 10 år plöjt tillbaka en miljard i detta företag förtjänar det nämnas att företagen dessutom till statskassan levererat in 1,6 miljard kronor. Därför tycker norrbottningarna att det är en rättviseåtgärd att statliga företag byggs ut och att vinsterna används även till att starta nya företag.

Herr talman! Låt mig konstatera ait det är ett något underligt sätt att agera att säga att man inte har nämnt ASSI eller något annat statligt företag utan bara sagt att statliga företag i allmänhet har svårt att bli lönsamma. Det är väl ungefär samma sak? Jag tog exempel på statliga företag som i diskussionen särskilt har framställts som föga lönsamma. Vi skall inte gräla om procenten till lokaliseringsföretag, den kan vara 50 eller 30 eller t.o.m. bara 20. Herr Nordgren sade vidare någonting som jag tycker också är halsbrytande. Han säger att om ett privat företag misslyckas, så blir det inte det allmänna som får några kostnader för det, utan det går ut över de privatpersoner som har satsat pengar i företaget. Naturligtvis går det ut över aktieägarna vad beträffar aktiekapitalet. Men vem tar hand om de anställda i företaget? Vem måste göra insatser i form av beredskapsarbeten, <sysselsättningsskapande åtgärder eller statliga industrier? Är det inte det allmänna? Det är ju nonsens att säga att inte det allmänna får kostnader om en industri blir tvungen att slå igen. Det är väl alldeles självklart att hela samhället skall ingripa och även ingriper i sådana fall. Om det sker i form av beredskapsarbete eller i form av ytterligare aktier i statliga företag är ju en valfråga. Den saken tycker jag att vi kan lämna därhän. Jag vill konstatera att utskottets mo tivering var alldeles utmärkt i motsats till herr Nordgrens yttrande. Jag respekterar de högermän som har biträtt utskottets förslag. Emellertid tycker jag att utskottets uttalande borde ha utmynnat i ett tillstyrkande av motionerna, när motiveringen var så stark. Det är det jag vill påtala. Låt mig säga att jag är glad över att herr Nordgrens ytterst negativa synpunkter på statlig företagsamhet ändock inte har genomsyrat hela denna kammare.

Herr talman! Jag trodde att den socialdemokratiska motionen om näringslivet i Norrbotten avsåg dagsläget och framtiden. Därför har jag litet svårt att följa med herr Svanberg i resonemanget om gamla tider. Jag tror att vi norrbottningar måste vara överens om att det vore lättare att tala för en utbyggd statlig företagsamhet i vår landsända, om denna företagsamhet vore lönsam. Vi får snart driftresultatet från NJA, och jag hoppas att det kommer att visa goda siffror, så att vi där kan få stöd för argumentet, att det ur alla synpunkter är en god affär att bygga ut den statliga företagsamheten i Norrbotten. Ett faktum är att vi har svår arbetslöshet i Norrbotten och att de statliga företagen där har minskat antalet anställda väsentligt mycket mer än de enskilda företagen. Jag anser att även statens företag måste ge förhoppningen om en lönsam produktion för att man med tillförsikt skall kunna tillföra dem mera pengar. Jag tror att vad som framför allt behövs i vår landsända är ett bättre näringsklimat. Lokaliseringspolitiken är ett medel för ökad sysselsättning, men förutsättningen för att få befintliga och nyskapade företag att växa sig starkare är bättre lönsamhet. Därvidlag har staten stora uppgifter. Det gäller t.ex. för vår landsända att åstadkomma bättre samordnade kommunikationer, hålla kommunalskatterna på rimlig nivå, att inte överföra kostnader från staten på kommunerna. Över huvud taget är det så, som också herr Nordgren nämnde, att för hela vårt lands näringsliv är, genom den förda politiken, kostnadsläget besvärligt. I de landsändar där näringslivet har de sämsta naturliga betingelserna, t.ex. i Norrbotten, är näringslivet hårdast drabbat. Därför anser jag att det väsentligaste för bättre sysselsättning i vår landsända är att vi får ett bättre näringsklimat.

Herr talman! Till bankoutskottets utlåtande nr 56 har det fogats en reservation. Motionen II: 772 upptar en fråga som kan anses vara så självklar att det egentligen inte skulle behöva förekomma någon diskussion. Till granskning upptas nämligen formerna för den kommunala offentliga upphandlingen och det skärskådas hur upphandlingen är upplagd och hur den bör fungera.

Motionären påpekar emellertid att det bör ankomma på kommunerna att av göra, hur deras upphandling bör ske, och att kommunerna själva bör ta initiativ till anbudsförfarandet. Han menar att det inte bör tillåtas något monopol för dessa företag, så att kommunerna blir bundna och inte kan infordra anbud på den öppna marknaden.

Så tycks nu inte emellertid vara fallet, och erfarenhetsmässigt måste jag säga, att kommunerna enligt min mening måste vara noga med att även vid infordran av offert från sagda företag söka hålla anbudsgivningen öppen också för enskilda företag, så att dessa kan vara med i konkurrensen. Trots att man ansett sig ha fått ett fördelaktigt anbud från KAB och LIC har det ändå i vissa fall visat sig att man kunnat få ännu fördelaktigare anbud vid sidan om. Motionen har varit på remiss hos olika instanser, men jag skall inte citera alla yttranden. Jag är dock angelägen om att citera näringsfrihetsombudsmannen. Han har skrivit att han anser det angeläget att lämpliga åtgärder i motionens anda vidtas i syfte att bringa formerna för kommunal upphandling i överensstämmelse med vad som gäller för statlig upphandling, och han har erinrat om att statens prisoch kartellnämnd på hans begäran har utrett frågan om LIC:s och KAB:s verksamhet. Han framhåller också att det vid den utredningen inte framkom sådana omständigheter att näringsfrihetsombudsmannen fann anledning att överväga åtgärder med stöd av konkurrensbegräns ningslagen.

Vid behandlingen av motionen har utskottet skrivit att det inte känner till att någon kritik riktats mot de statliga bestämmelserna vad beträffar den offentliga upphandlingen. Utskottet skriver också att förslag med liknande syfte som det nu aktuella har avvisats av riksdagen. Vidare anföres att utskottet delar den mening som kommer till uttryck i motiveringen till normalförslaget för den offentliga upphandlingen, att den kommunala revisionen och förvaltningen innebär sådana speciella möjligheter till insyn och kontroll att risker för missbruk av undantagsbestämmelsen inte kan anses föreligga. Reservanterna har emellertid framhållit att eftersom inte alla kommuner har antagit bestämmelsen kan effektiviteten ifrågasättas samt att tillfredsställande garantier saknas för att den kommunala upphandlingen sker under tillräckligt konkurrensbefrämjande former. Vi anför också den av revisionsverket påtalade omständigheten att de grundregler som varit normerande för utformningen av de statliga bestämmelserna inte till fullo har kommit till uttryck i den kommunala rekommendationen. Vi anser det vara ett oavvisligt krav att garantier skapas för objektivitet och affärsmässighet vid all offentlig upphandling och finner det angeläget att åtgärder vidtas i syfte att bringa for merna för den kommunala upphandlingen i principiell överensstämmelse med de statliga bestämmelserna. Och vi menar att det bäst kan ske genom att Kungl. Maj:t föranstaltar om förhandlingar i ämnet med kommunernas riksorganisationer, vilket också vår reservation går ut på. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Alla i denna fråga agerande parter — motionär, remissinstanser, utskottsmajoritet och reservanter — är i princip överens om en sak, nämligen att den kommunala upphandlingen skall ske under medverkan av fri konkurrens från näringslivet så att kommunen kan tillförsäkras så fördelaktiga köp som möjligt. Herr Nordgren nämnde den av kommunförbunden själva år 1965 utarbetade rekommendationen, som i princip överensstämmer med den statliga upphandlingskungörelsen av 1952, i vilken anförs att affärsmässiga former och fri konkurrens är ofrånkomliga krav. Denna rekommendation ger på två punkter anledning till betänksamhet, dels därför att inte alla kommuner anslutit sig till den, dels därför att de båda inköpscentralerna LIC och KAB undantagits från de rekommenderade normerna. Redan dessa två företeelser är, herr talman, grund nog för att instämma i reservationen. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på ett par följdföreteelser som gör att de kommunala inköpsorganen faktiskt kan komma i konflikt med sitt eget syfte — att vara kommunerna till tjänst. I första hand tänker jag på det förhållandet att LIC betraktar sig som en reguljär återförsäljare för vissa företag och därför anser sig kunna upprätta avtal med dessa på så sätt att en kommun hindras att ta direkt kontakt med företaget i fråga, även om detta skulle kunna innebära en fördelaktigare offert. Det har i reciten anförts ett exempel på detta. LIC har därmed uppenbart kommit i konflikt med sitt syfte att ge kommunerna möjlighet att göra bästa möjliga inköp. Det kan inte vara rimligt att en kommunens egen inköpscentral hindrar kommunen i fråga att göra en god affär. Denna komplikation, som måste vara konkurrenshindrande, har berörts av statens prisoch kartellnämnd, riksrevisionsverket och näringsfrihetsombudsmannen. Den senare har säkerligen fog för sitt påstående att han »har ett mycket starkt intryck av att det kommu nala upphandlingsförfarandet inte alltid fungerar tillfredsställande från konkurrenssynpunkt». I andra hand tänker jag på det förhållandet att LIC, som är landstingens inköpscentral, vid sidan av sin inköpsverksamhet driver egna företag inom skilda produktionsgrenar. Detta förhållande måste framstå som en ren anomali, om LIC samtidigt menar sig erbjuda kommunerna den mest förmånliga offert marknaden erbjuder. Det är ju ganska naturligt att LIC i sin egenskap av producent inte erbjuder kommunerna offerter från sina konkurrenter, vilket LIC i egenskap av inköpscentral för kommunerna borde göra. Hur en bolagsstyrelse kan klara en sådan personlighetsklyvning är ett mysterium. Låt oss som exempel ta dotterbolaget AB Rana, som producerar förbandsmateriel. Naturligtvis är LIC helt ointresserat av t.ex. Mölnlycke AB, som sedan många år haft förbandsmateriel som sin specialitet och därför på goda grunder kan förmodas erbjuda en högre kvalitet till samma pris. Men Mölnlycke får inte sin chans i sammanhanget och därmed inte heller kommunerna, som gör sina inköp genom avtal med LIC. Herr talman! Jag har i min hand ett aktstycke från ett sammanträde mellan förvaltningsutskottet och sjukvårdsstyrelsen i ett landsting. Vid nämnda sammanträde diskuterades centraliseringen av upphandlingen, vilket var nog så klokt, men i samma veva slöts ett leveransavtal med LIC, som fick i uppdrag att förse samtliga sjukvårdsinrättningar i länet med förbandsmateriel under hela år 1968. Allt skulle ske efter en viss uppgjord plan och verksamheten skulle bedrivas på försök. Man hyste givetvis förhoppningen att en sådan för hela länet centraliserad inköpsverksamhet skulle innebära avsevärda besparingar. Det finns fler landsting som förfar på samma sätt. Det är emellertid svårt att bestrida att sådana beslut är direkt konkurrenshindrande. Ett företag får monopol. I avtalshandlingen finns inte ett ord om anbudsförfarande. Vad lönsamheten för landstingen beträffar kommer den på allvar in i bilden när den fria konkurrensen får göra sitt. Säkerligen skulle t.ex. Mölnlycke ha kunnat bidra till lägre priser, helt oberoende av om företaget fått 1everansen eller ej. Fri konkurrens är sund prispress. Om inte landstinget och LIC gillar konkurrens gör alldeles säkert skattebetalarna det. Vi måste med alla medel slå vakt om den fria konkurrensen i den offentliga upphandlingen — med tanke på både näringslivet och skattebetalarna. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen nr 1 av herrar Åkerlund m.fl.

Herr talman! Jag sätter värde på att herr Börjesson i Glömminge ansåg att jag i min motion tagit upp ett viktigt ämne och även på att han avslutningsvis framhöll att om man skulle finna att den nuvarande ordningen beträffande Landstingens inköpscentral och Kommunaktiebolaget inte fungerade bra, måste huvudmännen ta itu med problemet i den utsträckning det kunde finnas anledning till. Jag skall be att i anslutning till den förda debatten, herr talman, få anföra några exempel på att det faktiskt finns anledning till en omprövning i viss utsträckning. Jag tror att dessa inköpscentraler i flera avseenden har varit till nytta — koncentration av inköpen är ofta till nytta — men för att dessa företag genomgående skall bli till nytta tror jag det också behövs att de själva utsätts för en öppen och sund konkurrens. Det är på den punkten som det finns anledning säga att allt inte är väl beställt. Jag är därför inte särskilt imponerad av att de remissinstanser som åberopats av herr Börjesson, nämligen kommunförbunden, Landstingsförbundet och skolöverstyrelsen, har ansett att man inte behöver granska detta förhållande särskilt noga. I kommunförbunden är det ju de, som tidigare utgjort majoriteten, som har sagt detta, och skolöverstyrelsen är ju direkt engagerad i saken. Jag skall därför, herr talman, be att få börja med att citera ett stycke ur det cirkulär beträffande central upphandling av undervisningsmateriel som skolöverstyrelsen utfärdade i början på april 1965. Där står: »Överstyrelsen har överenskommit med KAB och LIC» — alltså Kommunaktiebolaget och Landstingens inköpscentral — »att de fr.o.m. maj månad 1965 successivt övertar verksamheten.

Detta kom man antagligen också senare underfund med inom skolöverstyrelsen, och då utfärdades ett nytt cirkulär som var något mjukare formulerat men ändå inte tillfredsställande. I detta står: »Såsom meddelats i Aktuellt 1964/65: 25 har den av skolöverstyrelsen bedrivna centralupphandlingen avvecklats. I stället står Kommunaktiebolaget och Landstingens inköpscentral kommuner och landstingskommuner till tjänst med upphandling.» Detta är visserligen en bättre formulering, men den skulle ha varit ännu bättre om det hade påpekats att det naturligtvis står varje upphandlande organ fritt att även använda sig av andra inköpsmöjligheter än de här nämnda båda bolagen.

Systemet har också fungerat på det viset att någon egentlig offertgivning från exempelvis Kommunaktiebolaget till de upphandlande kommunala organen av olika slag ofta inte förekommer, utan kommunerna rekvirerar helt enkelt vad de behöver och får acceptera de priser som sedan noteras i efterhand. Jag tror att man på det sättet gör en del affärer som hade kunnat göras fördelaktigare. För någon tid sedan riktade en leverantör, som lämnat ett anbud till en skolstyrelse — det finns många exempel av denna karaktär, men jag tar bara ett här — i en norrländsk stad men som inte fått någon beställning, en förfrågan till den skolstyrelsen om vad som var anledningen till detta. Detta företag fick då veta att beställningen hade gått till annat håll.

Protokoll har därvid ej upprättats.» Jag har här exempel på ett annat fall där en offert lämnats direkt från en leverantör till en yrkesskola i södra Sve rige. Leverantören erhöll inte beställningen men kommunbolaget köpte sedan av samma leverantör precis samma varor utan att uppnå något lägre pris. Snarare genomfördes affären på för kunden något ofördelaktigare villkor än dem som direkt hade offererats den lokala skolstyrelsen. Här hade alltså en inkoppling av det kommunala inköpsbolaget skett, vilken inte fört med sig något annat resultat än att det blev en fördyrande mellaninstans. Mest anmärkningsvärt i dessa sammanhang är nog ändå, herr talman, förhållandena i samband med omskolningskurserna. Dessa bekostas helt av statsmedel, och det skulle därför finnas särskild anledning att göra gällande, att den statliga upphandlingsförordningens principer borde tillämpas på dem. Såvitt jag förstår är det emellertid inte fallet — i varje fall inte genomgående. Det system som fungerar karakteriseras i mycket stor utsträckning av att Kommunaktiebolaget tillhandahåller beställningssedlar, vilka distribueras till de olika kursernas huvudmän och på vilka det står att de skall översändas till skolöverstyrelsens byrå P3. Dit kommer de också så småningom och där prövas de också av skolöverstyrelsen, som sedan överlämnar alla dessa beställningar till Kommunaktiebolaget. I dessa fall föreligger inga möjligheter för omskolningskursernas lokala huvudmän att pröva om de kan få fördelaktigare anbud från andra leverantörer än från kommunbolaget. Jag har grundad anledning, herr talman, att säga att jag är övertygad om att de i många fall säkert kan få sådana bättre anbud. Det nu tillämpade förfaringssättet förefaller mig därför egendomligt. Det finns anledning för riksdagen att fästa sin uppmärksamhet därpå. Med anledning av några händelser som inträffade inom den kommunala sfären berörde jag ett ämne av denna karaktär i andra kammaren i början på 1950-talet. Stadsförbundets dåvarande ordförande försäkrade att man nu inom Stadsförbundet och även andra kommunförbund på allvar skulle ta itu med upphandlingsfrågorna. Han bekräftade att inte heller han tyckte att allt var välbeställt. Det dröjde sedan 12—13 år, kanske något mer, innan de kommunala upphandlingsbestämmelser som kommunförbunden rekommenderat har kommit fram; det gäller alltså de bestämmelser som innehåller de remarkabla undantagen för Kommunaktiebolaget och Landstingens inköpscentral. Det har ändå inte gått så särskilt hastigt att sätta kommunförbundens rekommendationer i kraft. Jag har tillåtit mig att något studera med vilken takt landstingen har anslutit sig till rekommendationerna och bestämt att de skall tillämpas. Såvitt jag kan finna har femton landsting nu gjort det. De återstående tio har antingen inte alls tagit upp ärendet eller också bordlagt det. Det har dock nu gått ett par år sedan Kommunförbundet utfärdade normalbestämmelserna. Sedan finns det också en intressant detalj som jag inte vill undanhålla kammaren. Några stycken av de femton landsting som antgit bestämmelserna har inte antagit rekommendationen att utesluta Kommunaktiebolaget och Landstingens inköpscentral från den normala upphandlingsförordningen. De har ansett att även dessa bolag skall underkastas den vanliga sunda konkurrensen. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag beklagar bara att inte fler landsting har dragit samma konklusion och att inte rekommendationerna mer allmänt har genomförts i landstingen och kommunerna.

Jag ber därför att få ansluta mig till reservationen 1.

Herr talman! Frågan om den kommunala upphandlingen har vid upprepade tillfällen behandlats i riksdagen. Kommunerna har inte varit angelägna om att få de statliga bestämmelserna för upphandling, som de funnit vara alltför hårda för att smidigt kunna tilllämpas i kommunerna. Man är ganska rädd om den kommunala självstyrelsen och vill värja sig mot varje åtgärd som binder kommunerna.

Alla tre kommunförbunden har rekommenderat sina medlemmar att anta ett av förbunden utarbetat normalförslag rörande kommunal upphandling. Ett inte obetydligt antal av kommunerna har också gjort det. Att inte alla kommuner ännu har fattat beslut härom tycker jag är ganska naturligt. Rekommendationen är ännu inte två år gammal. Den kommunala beslutsordningen är inte så snabb, och det är uppenbart att man noga studerar förslagen innan man fattar beslut. Dessutom kan man, som herr Wedén redan sagt, vilja göra ändringar i normalförslaget. Motionären har anfört att det inte finns någonting annat än gott att säga om den verksamhet som kommunernas företag bedriver. I motionen heter det: »En samordning av olika avnämares inköpsverksamhet kan i många fall leda till rationaliseringar och förbättringar. Ett villkor härför torde emellertid vara att de i sådant syfte upprättade organen icke själva får eller eftersträvar något slags monopolställning beträffande leveranser av vissa varor till sina uppdragsgivare.

Omsättningen i dessa båda företag uppgår till ungefär ett par hundra miljoner kronor; i Kommunaktiebolaget är omsättningen något över 50 miljoner kronor. Dessa siffror skall jämföras med en sammanlagd omsättning i kommunerna på säkerligen flera miljarder kronor. Det finns alltså mycket gott utrymme för konkurrens. Statens prisoch kartellnämnd har inte heller funnit anledning att ingripa. Det är en självklarhet som inte behöver påpekas, att alla är överens om att man skall ha en fri konkurrens. För erfarna kommunalmän är det en självklarhet, att man skall infordra anbud från olika håll. Så sker numera tämligen genomgående. I den mån vi får större kommuner med bättre utrustade kommunala organ, kommer detta säkert att bli fallet i ännu högre grad. I gamla tider med de små kommunerna handlade man litet efter läglighet. Men jag har en bestämd känsla av att utvecklingen i detta avseende gått mycket starkt framåt. Motionären och reservanterna vill nu, att de kommunala upphandlingsreglementena skall bringas i ännu bättre överensstämmelse med de statliga upphandlingsbestämmelserna. Reservanterna anser att detta lämpligen torde »böra ske genom att Kungl. Maj:t föranstaltar om att förhandlingar i ämnet upptas med kommunernas riksorganisationer». Jag tror att man med ganska stort förtroende kan överlämna åt kommuner och landsting och deras riksorganisationer att följa denna verksamhet. Reglementena är ganska nya, och tillämp ningen har naturligtvis ännu inte slagit helt igenom. Men om önskvärdheten av en fri konkurrens tror jag inte att det finns några delade meningar. Jag tror att inte minst dessa inköpsorganisationer själva är angelägna att inte vara ensamma på marknaden; jag tror att de gärna ser att köparen kan jämföra deras anbud också med andra företags. Jag vill alltså instämma i vad utskottet anfört i sitt utlåtande.

Herr talman! Socialdemokraterna i utskottet har en bestämd känsla av att motionen inte skulle ha fått denna behandling av de borgerliga ledamöterna om det inte hade varit en folkpartist som senare blev partiordförande som skrivit sitt namn under den. Den hade i normala fall avstyrkts av representanterna för de partier som nu har stött den. Motionen är ytterst svagt underbyggd; vi har fått höra några mycket lösliga exempel här i dag. Från högerhåll säger man att Landstingens inköpscentral har kommit i konflikt med kommunerna och hindrar dem att göra goda affärer. Detta var herr Werners uttalande. Det exempel herr Werner anförde byggdes litet senare på av herr Wedén själv. Han sade att en kommun skulle ha kunnat köpa direkt från tillverkaren för samma pris, och därtill kom det centrala inköpsorganets provision. Men detta avgör inte en inköpsorganisations betydelse. I detta fall blev det inget lägre pris.

Att man från leverantörernas sida försöker spräcka en sådan organisation genom att lämna ett och annat stickanbud med lägre pris är inget bevis för att det skulle vara felaktigt att anlita kommunernas centrala upphandlingsorganisation. De exempel herr Wedén och herr Werner gemensamt lagt fram för kammaren i dag bevisar inte att det är något fel i organisationen. För att visa det måste ni framlägga betydligt generellare undersökningar. Herr Wedén anförde som exempel att skolöverstyrelsen i ett cirkulär vid ett tillfälle hade använt ett ord som var olämpligt; skolöverstyrelsen ändrade formuleringen till att dessa centrala inköpsorganisationer skall »stå till tjänst». Det är väl bra formulerat? »Stå till tjänst» betyder väl att det inte föreligger något monopol. Vill man ha några andra som »står till tjänst» får man gå någon annanstans. Vi kan naturligtvis börja diskutera svenskan i cirkulären; jag förstår att herr Wedén skulle vilja ha arbete på skolöverstyrelsen och sitta och formulera dessa skrivelser så att de passar det privata näringslivet. Då kanske det stod något annat i dem. Av handlingarna i detta ärende framgår att man från folkpartioch högerhåll hyser en påtaglig misstro mot de kommunala förtroendemännen, mot de kommunala tjänstemännen, mot revisorerna inom kommunerna och inom landstingen. Jag kan för min del inte göra annat än yrka bifall till utskottets hemställan. Däri framhålls att dessa organisationer är till nytta. Deras verksamhet bör följas, men det är inte riksdagens sak att lägga sig i kommunernas tillämpning av anvisningarna. Kommunerna i detta land är starka nog för att ta till vara sina egna intressen. Den kommunala politiska debatten kan skötas i kommunerna. Den behöinte dras in i riksdagen på varenda liten punkt. Man säger att man skapar monopol genom att köpa genom dessa centrala organisationer. Emellertid är näringslivet i dag i sig självt icke uppbyggt så, att det är fritt från monopol. Vad beträffar sådana här specialartiklar är det betydande sektorer av näringslivet som är ganska monopoliserade. I vissa fall finns det inte mer än ett alternativ. Om man undersöker dominerande märken, dominerande försäljningsorganisationer och dominerande importföretag, finner man i mycket hög grad monopol, oligopol, och mellan oligopolföretagen en påfallande identitet i prissättningen. Det kommer att närmare redovisas av koncentrationsutredningen hur det ligger till inom åtskilliga hundra av branscherna. Därför tror jag att herr Wedén kommer att bli helt nöjd med att finna att det finns monopol även på andra sidan, och därmed kanske han får lättare att förstå att det gäller för kommunerna att handla gemensamt, om de skall bryta sådana monopols prissättning. Då säger prästen och högermannen i Skåne herr Werner, att det är en anomali, att de kommunala inköpsorganen bygger upp ett tillverkningsbolag. Varför skulle det vara en anomali? Man måste väl finna sig i att det i vissa fall, där det inte finns tillräckligt många leverantörer att välja emellan eller man finner att deras priser är påfallande höga, byggs upp en egen tillverkningsorganisation. Herr Werner lyckades inte genom vad han sade bevisa att det skulle vara något olämpligt i att man har byggt upp en egen förbandsartikelfabrik i den kommunala inköpsorganisationens regi. Var det inte så, herr Werner, att, sedan denna fabrik hade beslutats och börjat komma i gång, det privata företaget sänkte sitt pris på dessa artiklar? Ibland är det, herr talman, förargligt att vi har två kamrar, så att vi måste höra misstagen upprepas två gånger. Det hade väl räckt att det exemplet hade anförts i morse i första kammaren och korrigerats där och att inte andra kammaren också skulle behöva belastas med det. Vi skall ha en fri konkurrens, därför att en fri konkurrens leder till en sund prispress, sade herr Werner. Men var det en fri konkurrens och i så fall mellan hur många företag, när alternativen var det som Mölnlycke kunde leverera och det som LIC i stället byggt upp i egen fabrik? Hur många fanns det då att välja mellan? Hur fri var den konkurrensen? Det är förståeligt att utskottet inte har kunnat stödja herr Wedéns motion. Den innebär, som jag sade, en onödig misstänksamhet mot kommunerna. Dessa kan klara denna sak. De har kontrollmöjligheter i kommunerna. Det är deras sak att behandla detaljärenden som eventuellt skulle ha felskötts. Å andra sidan finns heller ingen upphandlingsförordning i världen, hur den än ser ut, som skulle kunna hindra, att det i enstaka fall kan bli missbruk. Det är inte lagarna som hindrar broit. Brott finns ändå, men dem får man försöka komma till rätta med på andra sätt. De eventuella missbruk som herr Wedén kan ha som motiv för sin motion får man väl bekämpa i den normala ordningen genom de medel som vi redan har, utan att riksdagen fördenskull skall behöva skriva till Kungl Maj:t om att vi skall ändra lagstiftningen på dessa punkter. De förslag som återfinns i att-satserna i herr Wedéns motion täcker inte allt vad herr Wedén tagit upp från olika områden. Vi skulle alltså skriva till Kungl. Maj:t beträffande de statliga bestämmelserna, men det finns inga anmärkningar mot deras utformning. Den punkten är alltså relativt onödig, och det finns inte heller någon anledning anta att de statliga myndigheterna skulle ha handlat i strid mot bestämmelserna. I så fall får granskning äga rum genom den kontroll som förekommer dels i förvaltningen, dels genom riksdagen. Jag förmodar att man vill ge sken av att det finns så många fel på detta område — vilka dock inte specifice rats — att kommunernas samarbete i fortsättningen bör hindras genom onödigt tung byråkrati och kontroll. Man vill göra det hela så stelt att det blir omöjligt att gå fram på den vägen. Men vilka garantier har vi för att kommunerna får de lägsta priserna om varje kommun skall handla för sig och den ena kommunen spelas ut mot den andra? Vilka möjligheter har de kommunala enskilda tjänstemännen och förtroendemännen att följa speciella branschers framtidsutveckling? Nej, jag tror att kommunernas styrka ligger just i det gemensamma uppträdandet, och även om ett sådant medför vissa svårigheter kan dessa korrigeras. Det är inte sönderslagningens väg vi skall gå som folkpartiet och högern vill. Kommunerna skall kunna samarbeta och gå vidare. Vi skall uttrycka vårt förtroende i stället för vårt misstroende. Den framlagda motionen är i allo onödig, och jag yrkar på att den avslås och att utskottets hemställan bifalles.

Herr talman! Jag förstår så väl att herr Hagnell tycker att det är alldeles överflödigt att en präst från Skåne lägger sig i en seriös ekonomisk debatt — och mitt namn spelar ingen roll alls. Jo, det gör det för resten ty det finns två präster från Skåne i riksdagen. Jag skulle vilja ta upp monopolidén. Herr Hagnell sade att det självfallet är bra med konkurrens och påpekade att de andra företagen fick sänka sina priser när Industri AB Rana startades. Detfa är alltså ett exempel på den fria konkurrensens betydelse, och det är ju en sådan konkurrens vi vill ha. Tidigare hade vi ett monopol i Mölnlycke och herr Hagnell anser liksom jag att detta inte var bra. Men nu har vi konkurrerande företag och vi skall akta oss för att hamna i det andra diket, så att det uppstår ett monopol på LIC-sidan. Naturligtvis har inköpscentralen mycket stor betydelse, men då någon sådan lyckas få monopol inom en räjong skall vi verkligen reagera. Som jag tidigare refererat föreligger det uppenbart ett monopolförhållande i Värmlands län. Där beslutades att det skulle träffas ett leveransavtal med LIC beträffande förbandsmateriel. Tror herr Hagnell att LIC tar sin förbandsmateriel från Mölnlycke eller något annat håll då det egna Industri AB Rana finns att tillgå? Här är det uppenbarligen fråga om en monopolställning som är konkurrenshindrande. Jag kan inte förstå annat. När sådant sprider sig måste man ge sin oro till känna.

Herr talman! Herr Hagnell överdrev sin argumentation. Jag vill minnas att jag började mitt anförande med att påpeka att gemensamma inköpsorgan kan ha en stor och betydelsefull uppgift att fylla, men det är en uppgift som organen delvis missar om de själva strävar efter att försätta sig i en sådan ställning, att de mer eller mindre kan diktera de villkor på vilka de skall sälja. Det var exempel på att så blivit fallet på en del områden som jag angav. Jag skulle kunna anföra många fler exempel, men tiden tillåter inte detta. Nu vill jag bara ställa några frågor till herr Hagnell. Där ingen konkurrens alls förekommer, beroende på att man över huvud taget inte infordrar några offerter utan bara rekvirerar från de kommunala, gemensamma bolagen — anser herr Hagnell att det är en lämplig ordning? Anser herr Hagnell att där förekommer tillräcklig konkurrens? När man går till väga på sätt som nu sker med materielen till omskolningskurserna och rekvisitioner med kommunbolagens namn insändes till skolöverstyrelsen och därifrån utan vidare överlämnas till kommunbolaget, utan att någon konkurrens förekommer om de varor det gäller, anser herr Hagnell att det är en tillräcklig konkurrens och att det är en sund ordning? Som jag tidigare nämnde har några landsting inte önskat medge en särskild undantagsställning för kommunbolaget och Landstingens inköpscentral. Anser herr Hagnell att de landstingen har förfarit fel?

Herr talman! Jag anser inte att näringsfrihetsombudsmannen handlar fel. Vi har ju den institutionen, och näringsfrihetsombudmannen sköter den arbetsuppgift som åvilar honom, om han skriver till Kungl. Maj:t. Men därmed finns det ingen anledning för riksdagen ati också gå in i den frågan. Som jag sade har vi kontrollmöjligheter både genom riksdagen och dess revisionsverksamhet och genom förvaltningen. Det räcker! Det är inte lagarna som behöver ändras. Nu frågar herr Wedén, om vi då inte skall infordra anbud utan bara skicka in rekvisitioner. Är det tillräckligt? frågar herr Wedén. Jag förstår att herr Wedén vill ha det på samma sätt som i den statliga upphandlingsförordningen. En jurist som sitter på en ort ute i landsbygden och behöver en lagbok skall enligt den förordningen genom en ansökan anhålla om att få boken i stället för att omedelbart gå ner till bokhandeln och köpa den. Det får han inte göra. Men det är ju bättre att gå ner till bokhandeln och köpa boken där, även om detta skulle kosta litet mera. Han måste rekvirera den centralt, ty annars stämmer det inte med upphandlingsförordningen. Detsamma gäller för bläck och en del andra småsaker. Sådant system är inte bra. Så stelbent och byråkratiskt skall vi inte bygga upp den statliga förvaltningen, och vi skall inte heller ha det så i den kommunala förvaltningen. Det skulle kosta betydligt mera och skapa det byråkratiska kineseri som folkpartiet och högern tydligen eftersträvar. Det finns inte några garantier för smidighet i ett sådant system. Sedan sade herr Werner att vi inte skall bygga upp ett nytt monopol, när vi nu har blivit av med det gamla, utan vi skall låta de båda parterna tävla med varandra. Ja, det är möjligt. Men den chansen hade kanske funnits också förut, om det gamla monopolet hade velat förhandla på ett tidigare stadium. När man startade den nya fabriken ville man ju köpa väv från Mölnlycke för tillverkning av nämnda förbandsmaterial i landstingens fabriker, men då förekom det tydligen någon form av leveransvägran — enligt de meddelanden som lämnats av dem som haft med affären att göra. Då var det monopolföretaget, i detta fall i Mölnlycke, inte intresserat av att medverka i en samverkan och att leverera. Jag kan förstå företaget. Näringslivet fungerar ju på det sättet. Och då får också kommunerna bevaka sina intressen — precis som det privata näringslivet gör genom folkpartiet och högern här i dag.

Herr talman! I den mån jag vill bevaka några särskilda intressen är det intresset av att den varuförsörjning, som måste ske till olika kommunala institutioner av skilda slag, skall verkställas under så ekonomiskt fördelaktiga villkor som möjligt. Det är det enda intresse som jag företräder här. Herr Hagnell karikerar en del av mina frågor och svarar över huvud taget inte alls på de andra. Vad herr Hagnell sade om juristen och boken är alldeles ovidkommande. Debatten gäller ju upphandlingar, inte minst när det gäller omskolningskurserna, på miljontals kronor, och jag tillåter mig alltjämt att uttala den uppfattningen, att det är något fel på en sådan ordning som förvandlar skolöverstyrelsen till en expeditionsapparat för att skicka in beställningar till ett enda företag med utestängande av andra. Jag har inte ifrågasatt någon ändrad lagstiftning eller att man genom lagstiftning skall lägga något tvång på kommunerna. Däremot har jag ansett att riksdagen genom skrivelse till Kungl. Maj:t kunde stödja näringsfrihetsombudsmannen, när det gäller att väcka den opinion som uppenbarligen är nödvändig för att få en ändring till stånd. Jag vill upprepa min fråga till herr Hagnell i ett avseende: Anser herr Hagnell att de landsting, vilka enligt min mening har intagit en förnuftigare och riktigare hållning genom att i sina upphandlingsbestämmelser utesluta den speciella särbehandlingen av de båda bolag diskussionen gäller, har handlat fel?

Herr talman! Jag begärde ordet för att säga ett par ord till herr Werner. Han talade om monopol — om monopol på förbandsartiklar bl.a. Det finns inget sådant, herr Werner! Landstingen kan köpa sina förbandsartiklar från vilket håll som helst. Herr Werner var i sitt första anförande inne på något som väl närmast bekräftar att herr Werner ganska litet sysslar med affärer. Frågan gällde en kommun eller ett landsting som inte fick köpa en sak direkt från tillverkaren till ett lägre pris. Herr Werner kan ju nästa gång han skall köpa bil vända sig till fabriken och försöka köpa bilen till samma pris som fabriken läm nar sin återförsäljare. Då får herr Werner se hur pass bra det kommer att gå!

Herr talman! Jag anser liksom herr Wedén att landstingen «naturligtvis handlar rätt, när de avgör vad som är i deras eget intresse att handla — om de vill skriva så eller så i sina egna bestämmelser. Att det finns landsting som bestämmer på olika sätt visar ju att man har ett fritt bedömande av vad som ligger i eget intresse. Landstingen är kapabla härtill. Herr Wedéns exempel visar att vi inte behöver komma med pekpinnar från riksdagens sida. NO har inte bett om riksdagens stöd. NO skriver tydligt nog till Kungl. Maj:t, utan att vi också behöver skriva helt allmänt på det sätt som herr Wedén gör i sina att-satser. När det gäller omskolningskurserna och inköpen till dessa förhåller det sig inte så, att man kan bedöma upphandlingarna som ett helårsinköp. Om man räknar på detta sätt kan man komma fram till miljonbelopp. Men det finns enskilda kurser som är ganska små. Det är bra att LIC tillhandahåller ramar för dessa genom att fungera som uppköpare från leverantörerna. Kursföreståndarna kan sedan åberopa dessa ramar. Vad skulle det inte ha kostat myndigheterna om varje sådan kursföreståndare hade måst förhandla med affärsfolket! Då hade kursföreståndarna och därmed skattebetalarna gjort förluster, och dessa, herr Wedén, skulle ha varit betydligt större än dem som Ni här har nämnt.

Herr talman! Nej, herr Larsson i Luttra, landstingen står inte under något monopol, men de ställer sig på vissa håll under ett sådant i så måtto att de utan vidare ger uppdraget åt ett enda företag. Inga andra säljare kom in i bilden i det exempel jag nämnde. Jag har märkt att det är en i denna kammare icke ovanlig argumenteringsteknik att äldre riksdagsmän sätter yngre ledamöter på plats genom att säga att dessa inte begriper mycket av den fråga som behandlas. Detta må så vara, men då bör man, herr Larsson i Luttra, komma med något bättre valda läxor. Jag kan visst, herr Larsson, köpa en bil billigare hos fabriken — om jag äger fabriken. Det är precis detta som kommunerna gör i det aktuella fallet. De äger nämligen LIC genom sina insatser. Det är ju kommunernas eget organ.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av en del uttalanden som gjorts i denna debatt. Låt mig först för herr Wedén beträffande omskolningskurserna framhålla, att det härvidlag i sak icke inträffat någon förändring. Tidigare skötte överstyrelsen för yrkesutbildning och skolöverstyrelsen dessa frågor precis på samma sätt och enligt samma normer och regler som nu gäller för KAB och LIC. När herr Wedén skrev sin motion åberopade han en bok av Jan Gillberg, som hade titeln Kommunal upphandling. Jag hoppas att boken inte är lika ovederhäftig som förlagets rekommendation. Där heter det nämligen att riksdagen i tio års tid har krävt fastare regler för den kommunala upphandlingen. I utskottsutlåtandet står det emellertid att frågan har varit föremål för behandling 1956, 1960, 1961 — av någon underlig anledning inte år 1962—1963, 1964 och 1965 men att riksdagen vid varje tillfälle avvisat kraven. I yttrandet från statens prisoch kartellnämnd förekommer en passus, som inte är medtagen i utskottets utlåtande men som jag gärna vill referera till. Det heter där att det vid SPK:s undersökning inte har framkommit några uppgifter om exklusivavtal mellan LIC och dess leverantörer, d.v.s. inga avtal angående skyldighet för leverantörer att sälja uteslutande genom LIC. Herr Nordgren gjorde gällande att det förelåg ett missförhållande genom att landstingen kände sig tvingade att stödja LIC. Det är alls inte förhållandet. Landstingen infordrar offerter och anbud i olika sammanhang. Så småningom kommer man underfund med — det har vi gjort i vårt landsting — att inom en viss varugrupp ligger offerterna från ett företag, exempelvis LIC, år efter år vid varje tillfälle betydligt lägre än övriga. Därav har vi dragit slutsatsen att det, för att ytterligare effektivisera verksamheten på detta område, var lämpligt att på försök träffa ettårsavtal med LIC. Detta har sålunda skett just beträffande varor där vi har erfarenhet av att LIC sedan många år — ofta till vår förvåning — legat lägst. Eftersom debatten dragit ut på tiden skall jag fatta mig kort. Jag vill sluta med att citera vad Landstingens inköpscentral svarat statens prisoch kartellnämnd. Svaret är undertecknat av talmannen i denna kammare, herr Thapper, och bör väl kunna tillmätas värde som vitsord. Jag citerar: »LIC, som enligt bifogade stadgar utgör en konsumentägd ekonomisk förening, har i mån av förmåga ända sedan tillkomsten år 1946 med stor energi sökt bekämpa karteller, konkurrensbegränsande överenskommelser och andra köphinder. Föreningen har under sin verksamhet energiskt medverkat till att kartellavtal kunnat upplösas och handelshinder undanröjas.

I många fall kan kvaliteten diskuteras; det vet vi som sysslat med dessa frågor. Och där får kvalitet och pris vägas mot varandra. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte även för herr Eskel upprepa vad jag flera gånger i dag har betonat, att de gemensamma inköpsorganen har en stor uppgift att fylla. Det är endast misstagen och de tvivelaktiga tendenserna vi här diskuterar. Att herr Eskel i ett par avseenden ändå är omedveten om dessa förhållanden framgick av vad han själv sade, nämligen att upphandlingen av en del varor för omskolningskurserna nu går till på samma sätt och efter samma regler som då den handhades av överstyrelsen för yrkesutbildning. Den enda skillnaden skulle vara att upphandlingen anförtrotts åt de båda kommunägda bolagen. Nej, herr talman, det är inte så. Tidigare tillämpades nämligen den statliga upphandlingsförordningen, vilken medgav en betydligt friare konkurrens än vad som är fallet med den ordning som nu gäller för upphandlingen. Skillnaden är alltså att Kommunaktiebolaget och Landstingens inköpscentral inte behöver följa den statliga upphandlingsförordningen. De skall inte heller åläggas att göra det, men jag anser att bolagen i sådana här fall skall inordnas under samma principer och få utstå samma konkurrens som de skulle få göra enligt den statliga upphandlingsförordningen. Men så är inte fallet. Herr Eskel sade sedan att den undersökning som prisoch kartellnämnden gjort visade, att några exklusivavtal mellan i.ex. Landstingens inköpscentral och olika leverantörer inte förelåg. Det kanske är riktigt.

Det är där som skon klämmer.

Herr talman! Jag skulle helt kort vilja deklarera att LIC och KAB säkert har stora uppgifter att fylla. De har väl också medverkat till att öka konkurrensen och därigenom möjligheterna att få förmånligare priser. Det är dock ganska underligt — och det torde vara den främsta orsaken till att denna fråga har blivit kontroversiell — att kommunförbunden i sin rekommendation till kommunerna har föreslagit att dessa två bolag skulle undantas från möjligheten att konkurrera på lika villkor med de övriga leverantörerna. Det är skada att man har skapat denna skönhetsfläck i rekommendationen, som i övrigt är värd allt stöd. Jag förstår inte den indignation, som på visst håll har uttalats mot kritiken av denna skönhetsfläck. Jag hävdar kommunernas självbestämmanderätt på alla områden, även när det gäller den fria konkurrensen. De bör få handla efter bästa förstånd. Det är emellertid egendomligt att man, samtidigt som man rekommenderar ett upphandlingssätt som avser att ställa samtliga leverantörer under samma villkor, undantar ett par av dem, som visserligen har kontakt med de kommunala organen och kan sägas vara deras egna men som enligt min mening ändå skall vara med och tävla på lika villkor. Man borde ha avhållit sig från att göra en sådan rekommendation beträffande företag som i likhet med Caesars hustru inte ens borde få misstänkas. Dessa bolag skall inte ha möjlighet att undandra sig konkurrens på lika villkor.

Herr talman! Herr Hyltander talar om de två kommunbolagen. Vad som har varit utslagsgivande för kommunförbundens styrelser är just det förhållandet att dessa bolag är kommunernas egna företag och att de upphandlingsbestämmelser, som kommunförbunden har rekommenderat, är normalförslag, vilka kommunerna efter eget gottfinnande kan göra justeringar i. Som herr Wedén påpekat, har också ett stort antal landsting företagit sådana justeringar. Här är det alltså bara fråga om praktiska detaljer.

Herr talman! Just den omständigheten, att staten står för kostnaderna för omskolningskurserna, borde göra det berättigat att det mått av konkurrens som upprätthölls enligt den statliga upphandlingsförordningen skall kunna upprätthållas även under den nya ordning som nu gäller. Så är emellertid inte fallet. b) åtgärder för att förbättra de mindre företagens självfinansiering, c) olika åtgärder för att underlätta nyetablering av företag, e) åtgärder för att förmedla den tekniska forskningens rön till mindre företag,